Herr talman!

Fru Lindström visade också stor skicklighet — som antagligen berodde på hennes många år som statsråd — när hon avslutningsvis fördelade sina gracer på de olika reservationerna. Jag betecknar ändå de deklarationer som det f. d. statsrådet gjort i fråga om u-hjälpen såsom tecken på en ärlig vilja, och jag skulle på många punkter vilja lämna mitt instämmande.

Medveten om att högerpartiet ofta och mycket har framhållit nödvändigheten av en borgerlig samling i vårt samhälle var det med en viss förundran man iakttog deras skicklighet i denna argumentering. Med det skall jag lämna detta tema. Sedan vill jag något gå in på vad herr Björk sagt tidigare i denna fråga. Han gjorde bland annat det påståendet — som jag mycket noggrant antecknade — att det från centerpartiets sida var en strid bara för stridens egen skull. Efter det anförande som fru Ulla Lindström här höll vet jag inte om man kan kalla denna skillnad på 50 miljoner kronor en strid bara för stridens egen skull. Vi har varit besjälade av viljan att genom riksdagsmotioner följa upp de krav och framställningar som SIDA har gjort — och jag förmodar att framställningarna från SIDA är sakligt underbyggda. Därför tycker jag att det är felaktigt av herr Björk att säga att det är en strid bara för stridens egen skull. Jag vill här göra en Ppersonlig deklaration därför att jag för några år sedan besökte några av utvecklingsländerna. När man ser den död, den nöd och det lidande som finns i u-länderna, då skall man inte försmå ens de 50 miljoner kronor med vilka mittenpartierna här vill öka biståndsverksamheten. När det sedan gäller budgetdiskussionen har vi — och här vänder jag mig till socialdemokratins talesman herr Björk — täckning för dessa 50 miljoner kronor. Det är bara att gå tillbaka till det budgetförslag som vi lade fram i januari i år. Där finns täckning dels genom att vi föreslagit besparingar, dels genom att vi skjutit upp vissa utgifter för att kunna klara en angelägen sak av detta mått. Även jag har suttit med i första avdelningen vid behandlingen av denna fråga. Jag betecknar det personligen som synd eller låt mig använda ordet missräkning att man inte kunde bli enig i en fråga som denna. Att döma av utskottsmajoritetens betänkande är skillnaden inte, såsom någon här har påpekat, cirka 10 miljoner kronor, utan den är de facto 50 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten överför dessa pengar från det finansiella bilaterala biståndet på sjunde huvudtiteln, men skriver inte någonting alls om att man ett kommande år skall tillskjuta ett motsvarande kapital. Det betyder med andra ord bara att man minskar denna del av hjälpen och sedan fördelar pengarna på SIDA:s verksamhet. Det centrala är väl ändå att vi skall förbättra villkoren för de människor som lever i utvecklingsländerna. Hittills har regeringen anfört två motiv för att ökningen av u-hjälpen gått så sakta. Det första är att opinionen inte är mogen, och det andra är att det inte finns tillräckligt bra projekt att satsa de svenska resurserna på. När det gäller opinionen vill jag, herr talman, framföra följande. Man får vara medveten om att det inom alla partier finns vissa personer som inte är positivt inställda gentemot denna hjälp. Det är bara ett faktum, men det tolkar jag på det sättet att man inte i tillräcklig utsträckning satsar på upplysning bland de breda lagren, så att de över huvud taget förstår vad denna fråga gäller.

Låt oss sedan titta på den andra delen, nämligen projekten. Jag känner inte närmare till SIDA som sådant, men man får väl förmoda att vilket statligt verk det än må vara som gör en framställning, så är den baserad på ett sakligt underlag. Vi har från mittenpartiernas sida bedömt denna fråga på så sätt. Om man sedan ser på situationen i u-länderna är verkligheten den att klyftan mellan rika och fattiga folk växer. Industriländernas bistånd stiger mycket sakta. Tyvärr är biståndet inte lika stort som det ser ut att vara av siffrorna att döma, eftersom en betydande del går tillbaka till de rika länderna i form av räntor, amorteringar och liknande. Beträffande SIDA:s planeringskapacitet har jag fått den uppfattningen av de föredragningar som ägt rum, att SIDA för närvarande har en mycket god planeringskapacitet och att man bör bättre utnyttja den än vad man måhända gör. Målsättningen 1 procent av nationalprodukten, som uppställdes 1962, är vi ännu långt ifrån.

När det gäller de utredningskrav som vi här ställt tror jag att det i och för sig är psykologiskt riktigt att framställa dem, därför att det förekommit vissa misslyckanden i SIDA:s verksamhet, och det är fullt förståeligt att så skett. Ty att börja i ett u-land och planera och icke ha den erfarenhet som är nödvändig, det måste leda till misslyckanden som kostar pengar. Därför är det psykologiskt så mycket mera nödvändigt att vi får en parlamentarisk utredning men inte bara med representanter från riksdagen utan även med företrädare från missionen och näringslivet samt eventuellt annan expertis. Låt mig stanna ett ögonblick vid missionen och dess arbete.

Man har små möjligheter och små resurser, men man har offrat, låt mig säga, sig själva för den goda sakens skull. Och jag förmodar att även den statliga verksamheten i fråga om bistånd till utvecklingsländerna skulle tjäna på att ha ett mera intimt samarbete med de olika missionsförbunden som har gått igenom de hårda åren och även bevisat att man har lyckats. När det gäller utredningskravet i övrigt vill jag här nämna några skäl för att utredningen bör bli mycket brett upplagd. Det är för närvarande på det sättet att befolkningsutvecklingen — det är känt av alla — går mycket snabbare än utvecklingen på livsmedelsområdet. Dessutom har utvecklingsländerna fått en sämre situation på handelsmarknaden sedan 1962. Sverige kan verka för en stabilisering av priserna på u-landsprodukterna, vi kan eliminera tullhindren, göra mera för att begränsa befolkningstillväxten och förbättra livsmedelsförsörjningen. En annan mycket betydelsefull fråga är ut Ang. internationellt utvecklingsbistånd bildningen. Sorgligt nog är det ju så, att de flesta människor i de länder det här gäller saknar i mer eller mindre hög grad utbildning. Utöver detta bör man i en sådan här utredning ta upp frågan om industrins investeringar och det risktagande, som ligger i att det i utvecklingslandet den ena dagen finns en regim och kanske nästa dag eller nästa månad en annan regim. Sverige bör därför ompröva frågan om investeringsgarantin för de industrier som engagerat sig i u-län derna. En ökad samordning mellan staten, = frivilligorganisationerna och näringslivet är också ett önskvärt mål. Herr talman! Låt mig i denna fråga ännu en gång understryka nödvändigheten av att vi här hemma ger all den information, som är nödvändig för att lära vårt eget folk att förstå den misär, som de människor det här gäller lever i. Allt detta bör — som vi ser det — bli föremål för en stor utredning. Vad beträffar SIDA:s projekt innebär ju majoritetens förslag — som jag redan antytt — inga som helst nya pengar. Det är här fråga om en överföring av medel. Vi talar så ofta numera om rationella företag och om effektivitet, och jag har här redan låtit påskina att jag räknar med att SIDA har den kapaciteten. Då är det också naturligt att det svenska samhället utnyttjar detta ämbetsverk även för projektering i större omfattning än som hittills har skett. På grund av regeringens nedskärningar av de begärda anslagen har redan skada åstadkommits. Genom samtal med SIDA har jag erfarit att man, i och med att statsverkspropositionen lades fram på riksdagens bord, i fråga om de objekt som man skulle projektera måst skrinlägga dem mer eller mindre, och detta gör att SIDA:s aktiva insatser blivit beskurna. Vi har för vår del kommit fram till, och det med en verklighetsbakgrund, att det behövs 50 miljoner kronor mer än vad socialdemokraterna och höger partiet föreslår. 50 miljoner kronor är, som det även tidigare har framhållits, inte mycket pengar i detta sammanhang. Kan vi komma till rätta med bara något av den misär, som råder, är pengarna mycket väl använda. Vi har från mittenpartiernas sida främst tänkt på utbildningen av afrikanska kvinnor, familjeplaneringsprogrammet, Palestinaflyktingarna, bidrag till missionen och andra ideella organisationer. Låt mig, herr talman, också säga några få ord om livsmedelsfonden. Det har tidigare från denna talarstol på pekats det faktum — liksom även jag själv har gjort — att befolkningstillväxten sker betydligt snabbare än möjligheten att tillhandahålla livsmedel. Det måste på kort liksom på längre sikt vara en nödvändighet att bilda en multilateral livsmedelsfond. Vi har också i vår reservation och i motionen angivit de belopp som vi anser det vore lämpligt att Sverige bidrog med. De belopp vi här diskuterar utgör i det stora perspektivet små pengar, men dit de kommer att sändas är de av en vital och avgörande betydelse. Jag tycker att vi riksdagsmän skall reflektera över ungdomens uppfattning i dessa frågor. Den är betydligt annorlunda än den som har kommit till uttryck i de brev som statsministern och finansministern har talat om. Ungdomen har en humanitär vilja att hjälpa. Jag är alldeles övertygad om att den viljan kommer att framträda mer och mer vad tiden lider.

Listan kommer att ligga ute hos vaktmästarna. Vi har ansett det lämpligt att pengarna går till Flykting 67, ty den är också en direkt form av u-hjälp. Med alla de deklarationer om välvilja, som här har lämnats, förmodar jag att varken regeringsledamöter eller riksdagsmän kan motstå frestelsen att skriva sitt namn på denna lista!

Herr talman! Herr Sundin klagar över att jag betecknar folkpartiets och centerpartiets uppträdande i denna fråga som »en strid för stridens egen skull». Han hänvisar till fru Ulla Lindströms anförande i det sammanhanget. Nu framgick det av hennes anförande att även hon betraktar detta som en strid för stridens egen skull, eftersom hon liksom utskottsmajoriteten finner skillnaden mellan de två linjerna ytterligt obetydlig och egentligen ingenting att bråka om. Detta dimbhöljs i någon mån av herr Sundins ivriga tal om 50 miljoner. Nu har det ju framgått, att det är utomordentligt tvivelaktigt att här ens tala om en skillnad på 50 miljoner. Om mittenpartierna accepterar överföringar inom tredje huvudtiteln och mellan sjunde och tredje huvudtitlarna, betyder det ju också att SIDA:s önskemål — de önskemål som herr Sundin har berört — i allt väsentligt skall kunna bli uppfyllda, och de 50 miljonerna skulle ju just tjäna detta ändamål. Alltså handlar det om antingen pengar till samma ändamål eller också 50 miljoner till någonting som SIDA inte har begärt, och det gör verkligen situationen något förvirrande. Vidare för herr Sundin ett besynnerligt resonemang om att mittenpartiernas förslag om 50 miljoner, tolkat som någonting vid sidan av vad som kan åstadkommas genom överföringar, skulle ha täckning i deras budgetförslag. Han hänvisar till de besparingsmotioner och de förslag om uppskov med vissa uppgifter, som har framlagts vid riksdagens början. Men, herr Sun din, detta är ju ett omöjligt sätt att argumentera! I den utsträckning som riksdagen redan har avslagit dessa motioner föreligger ju inte längre denna form av täckning. Det har framgått av de anföranden som utskottets talesmän har hållit i de båda kamrarna, att det ingalunda är avsikten att åstadkomma en minskning av det bilaterala finansiella biståndet till SIDA:s fältverksamhet. Vi förutsätter att båda behoven skall kunna tillgodoses, men att det för det kommande budgetåret framför allt gäller att få största möjliga biståndsaktivitet, som fru Lindström så väl uttryckte det; att här få ett verkligt aktivt kapital. Dessa uttalanden förutsätter vi också att regeringen kommer att beakta.
Herr talman! Jag vill till herr Björk säga att skillnaden inte är 10 miljoner. Med utskottsmajoritetens skrivning är skillnaden 50 miljoner. Det kan vi över huvud taget aldrig komma ifrån. En annan sak som bekymrar oss i mitten är att skrivningen i övrigt är så formulerad, att det kommer att bero på Kungens godtycke om det över huvud taget kommer att föras över pengar från sjunde till tredje huvudtiteln. Jag tror vidare inte, att jag misstolkade fru Lindströms yttrande i detta sammanhang. Jag antecknade mycket noga allt vad hon framförde. Om man vill ge mera, herr Björk, måste man anvisa pengar. Utskottet säger klart och tydligt att vi skall ha samma ram, något över 400 miljoner. Det betyder att man till denna verksamhet enligt högerns och socialdemokraternas förslag inte för över några nya pengar, men enligt mittenpartiernas förslag ökas anslaget med 50 miljoner kronor. Att sedan många av de förslag till besparingar som vi lagt fram är avslagna utgör, herr Björk, ingen motivering. Vi skulle väl leva i en underlig demokrati om oppositionspartierna inte skulle ha rätt att lägga fram sin egen budget och basera sina egna utgiftsförslag på den budget som de framlägger.
Herr talman! Herr Sundin upprepar envist vad han tidigare har sagt om de 50 miljonerna. Då kan det ju inte vara någon mening med att fortsätta diskussionen på den punkten. Herr Sundin hävdar vidare alltjämt att mittenpartierna kan uppträda på det sättet, att de först får besparingsmotioner avslagna och sedan låtsas som om de pengar, som skulle ha sparats om motionerna bifallits, ändå finns kvar när man skall bedöma möjligheterna till nya utgifter på andra områden. Jag avstår från att kommentera en sådan argumentering. För det tredje misstänkliggör herr Sundin vad han kallar »Kungens godtycke» när det gäller att verkställa riksdagens intentioner. Det har framgått av utrikesministerns inlägg här i dag, att regeringen ämnar ta hänsyn till riksdagens bestämda meningsyttringar. Jag tycker faktiskt att det kunde räcka.
Herr talman! Vad herr Björk sade var en upprepning av vad som tidigare framförts från hans sida här i dag. Jag hävdar fullständigt och absolut den meningen, att varje parti har rätt att vid årets början göra sitt budgetförslag och handla därefter. Låt mig, herr talman, få ställa en fråga till herr Björk när det gäller budgetpolitik över huvud taget. Om det skulle bli så att socialdemokratin förlorar 1968 års val, hur kommer ni då att förfara? Kommer ni att acceptera, att riksdagen har avslagit era motioner och avstå från att föra dem vidare? Jag skulle förmoda att det inte behövs något svar på den punkten. Ni kommer på samma sätt som vi att föra er egen politik.

Herr talman! Den svenska socialdemokratin har bakom sig 35 år i ansvarsställning. Den vet alltså med vilken ansvarskänsla den skall uppträda i budgetfrågor. Mittenpartierna, i varje fall det ena av dem, har ända sedan krigsslutet varit befriat från ansvar, och det präglar också deras uppträdande i budgetfrågor.

Herr talman! Det som nu pågår i riksdagens båda kamrar är en debatt om klyftan mellan ord och handling i en väsentlig del av svensk utrikespolitik. Ty inga bokföringstransaktioner från statsutskottets majoritet, inga partipolitiska memoarer från Kaj Björk och inga välljudande försök från utrikesministerns sida att sudda ut skillnaden mellan partierna kan längre dölja, hur illa rustad den svenska regeringen har varit och fortfarande är när det gäller att leva upp till sina löften i u-landsfrågan. Vi har lovat Förenta Nationerna att nå upp till 1 procent av nationalinkomsten i u-landshjälp — men ingen kan påstå, att regeringen har ansträngt sig för att hålla det löftet. Regeringen har förklarat i en proposition för fem år sedan, att Sverige har »iklätt sig en förpliktels2 att uppnå en biståndsnivå som uppgår till minst 1 procent av nationalinkomsten» — men ett halvt decennium senare har vi inte kommit längre än till en tredjedels procent. Regeringen sade i samma proposition 1962, att »detta mål för biståndsgivningen har ett starkt stöd av en vidsträckt opinion i vårt land» — men nu använder man ibland den bristande opinionen för u-landshjälp som skäl för en långsammare ökning. Oppositionen har länge krävt en plan för u-landshjälpen — våra förslag har hittills voterats ner, men i år är det motståndet äntligen brutet som bekräftelse på hur rätt de har haft som länge begärt en långsiktig planering. Folkpartiet och centern har år efter år begärt en ökning av u-landsbiståndet — men nu gör sig socialdemokrater och högermän återigen beredda att gemensamt rösta ner mittenpartiernas krav på ytterligare 50 miljoner i det planerade u-landsbiståndet. Regeringen har under hela 1960-talet förhalat införandet av ett system med investeringsgarantier för att underlätta privata investeringar i u-länderna — först denna månad har socialdemokratin i statsutskottet förmått godta oppositionens krav. I år har t.o.m., ett antal socialdemo kratiska riksdagsmän reagerat mot statsverkspropositionens =<snålhet — men vi får väl höra av fröken Mattsons inlägg, om de nu rättat in sig i partiledet efter att utskottet föreslagit en överföring av pengar från ett konto till ett annat, vilket sannerligen inte ökar det totala u-landsbiståndet. Trots denna brist på politisk handlingskraft har den svenska socialdemokratin ändå varje år haft modet att demonstrera för ökad internationell solidaritet. Samma parti som i riksdagen har motsatt sig en planering för ökad u-hjälp har på 1 maj vandrat genom gatorna med banderoller som begärt just ökad u-hjälp. Samma personer som i riksdagen röstat ner mittenpartiernas ökningsyrkanden har sedan målat sina förstamajplakat med krav på 1 procent av nationalinkomsten i stöd till de fattiga folken. Liksom herr Sundin antar jag att det kommer att gå likadant i år. Om några timmar kommer väl socialdemokrater och högermän i förening att rösta ner folkpartiets och centerns förslag — och om två veckor får vi åter lyssna till de välbekanta parollerna. Men jag tror att numera en allt större del av svenska folket anser, att när socialdemokratin på 1 maj kräver solidaritet med de fat tiga folken så är det sitt eget parti de demonstrerar mot. Jag vill nu på ytterligare en punkt belysa klyftan mellan ord och handling i den svenska regeringens u-landspolitik. I flera riksdagsdebatter om södra Afrika har regeringen hävdat, att en viktig insats som vi kan göra för att motarbeta de vita minoritetsregeringarna där är att stödja de självständiga afrikanska staterna. I regeringens utrikesdeklaration förra året sade man att de utvecklade industriländerna måste visa en »uppriktig vilja att bidra till lösningen av Afrikas många problem. Det gäller inte minst planeringen av effektiva biståndsinsatser i syfte att öka de nya staternas ekonomiska och därmed också politiska stabilitet». Ingen afrikansk nation passar väl i dag bättre in på den målsättningen än Zambia. Det landet har på många sätt kommit att bli en symbol i hela det södra Afrika för strävandena till självständighet. Det gränsar till flera länder, där de vita regimerna arbetar hårt för att slå ned afrikanernas krav på majoritetsstyre: Rhodesia, Angola, Mocambique och Sydvästafrika. Vi vet också att FN-sanktionerna mot Rhodesia har lett till svåra påfrestningar på Zambias ekonomi. Man försöker begränsa importen från Rhodesia och dirigera om exporten, så att den inte skall behöva passera rhodesiskt territorium. Man försöker också, naturligt nog, att i högre grad närma landet till Östafrika, främst till Tanzania. Detta har lett till väldigt svåra omställningsproblem. Det framgår bl.a. av en artikel i dag i Dagens Nyheter, skriven av David Wirmark, tidigare generalsekreterare i världsungdomsinternationalen och nu partisekreterare i folkpartiet. Wirmark visar i sin artikel att läget kräver bl.a. en egen kolbrytning för Zambia, flera kraftverk och framför allt en omfattande utbyggnad av kommunikationerna via Östafrika för att utförseln av Zambias koppar inte skall kunna saboteras av Rhodesia eiler av den portugisiska regimen. Nu bygger Zambias förvaltning i mycket hög grad på brittiska experter och administratörer. Ännu har man inte hunnit utbilda tillräckligt många afrikanska tjänstemän och därför är man i mycket stor utsträckning beroende av de insatser som engelsmännen gör. Det är naturligt att många av dessa rådgivare har kvardröjande sympatier för den rhodesiska regimen och därför ibland kan försvåra Zambias försök att lojalt följa FN-beslutet om sanktioner mot Rhodesia. Därför är Zambias regering mycket intresserad av att få rekrytera förvaltningspersonal också från andra stater än det tidigare moderlandet för att bli mindre beroende av en viss grupp av administratörer och för att få ökad garanti för politisk objektivitet inom förvaltningen. I ett motionspar, nr 1:476 och II: 614, har vi pekat på att Sverige här har både möjlighet och goda skäl att gripa in med stöd. Vi ger redan i dag förvaltningsbistånd till Tanzania. Det borde utsträckas också till Zambia, som behöver det minst lika väl. Vi prioriterar redan nu två av de länder, som Zambia försöker orientera sig mot, nämligen Tanzania och Kenya. Därför är det, som fru Lindström redan påpekat, naturligt att bygga ut biståndsverksamheten också i Zambia. Zambias kommunikationer öster ut är av stor betydelse för Rhodesiakonfliktens utgång. Därför borde vi snabbt undersöka vilken hjälp, t.ex. i form av krediter, som Sverige kan ge vid bl.a. utbyggnad av transportvägar och hamnar. Vi har också i våra motioner visat att det finns mycket goda relationer mellan Zambia och Sverige. Jag minns när vi på våren 1962 i ett par av de politiska ungdomsförbunden satte i gång en insamling till förmån för självständighetspartiet i det dåva rande Nordrhodesia inför den avgörande valrörelsen där. Då knöts kontakter mellan många svenska politiker och organisationer och ett flertal 1edande afrikaner med den nuvarande presidenten Kenneth Kaunda i spetsen. De kontakterna har tyvärr inte utnyttjats tillräckligt under den tid som har gått sedan Zambia blev fritt. Mycket tyder på att glädjen i Zambia över det svenska frivilliga stödet under den avslutande fasen av självständighetskampen nu har ersatts av besvikelse över att det svenska statliga biståndet har blivit så litet sedan självständigheten väl har nåtts. Den svenska passiviteten är märkvärdig också med tanke på utrikesministerns egna uttalanden. I en riksdagsdebatt förra året förklarade Torsten Nilsson, att Sverige nog skulle ställa sig välvilligt till förslag om förvaltningshjälp, om sådana önskemål framfördes från Zambia. Han sade att han mycket väl kunde tänka sig, att Zambia hade behov av ett sådant stöd. Utrikesministern avslutade med att »vi från svensk sida välvilligt skulle pröva ett sådant önskemål». Om man fick döma av Torsten Nilssons uttalanden behövdes alltså endast att Zambia visade intresse för ett svenskt förvaltningsstöd för att vi skulle uppta resonemang om det. Nu vet vi att medlemmar av Zambias regering, som vid flera tillfällen har besökt Sverige, har framställt sådana önskemål. För var och en som har haft kontakter med politiker i Zambia är det uppenbart, hur tacksamma de skulle bli, om Sverige i ökad utsträckning ville rikta in sitt stöd på Zambia. Trots utrikesministerns eget uttalande och trots intresset från Zambias sida vill statsutskottet dock avstyrka våra motioner. Utskottet hänvisar bara till att Sverige har bestämt sig för att koncentrera sitt bistånd till ett visst antal länder och att man därför inte nu kan göra någon prioritering av Zambia. Det är ett kortsiktigt resonemang. Det är kortsiktigt därför, att det är just nu som Zambia så väl behöver våra insatser. Trots att utskottet säger i sin skrivning att »principen om länderkoncentration inte bör innefatta någon rigorös bindning med vittgående konsekvenser», drar man inte slutsatsen av det resonemanget. Jag hoppas därför att riksdagen i stället drar den rätta slutsatsen och bifaller reservation 3 vid punkten 5, som kräver att Sverige tar omedelbara kontakter med Zambias regering om en utbyggnad av biståndsverksamheten där och att en plan för hjälpen läggs fram till 1968 års riksdag. Jag tror att problemet Zambia och Sveriges hållning till det landet på ännu ett område demonstrerar klyftan mellan ord och handling i socialdemokratins politik. Vi talar om att försvåra för de vita minoritetsregimerna i södra Afrika — men vi vägrar alltså hittills att ge ett kraftfullt stöd till den grannstat till Rhodesia, Angola, Mocambique och Sydvästafrika, som är en av apartheidideologins mest övertygande afrikanska motståndare. Vi säger att kostnaderna för sanktionerna mot Rhodesia skall fördelas på många länder — men vi vill alltså inte nu ge extra stöd till den nation som drabbas hårdast av FN-beslutet. Vi påstår att Sverige vill stödja det fria Afrika mot dess fiender — men det land som nu är mest hotat av Smith-, Vorsteroch Salazarregimerna kan vi inte bistå effektivt på grund av en kortsiktig tolkning av principen om prioritering av ett antal länder där Zambia inte ingår. Fallet Zambia är naturligtvis, herr talman, bara ett problem i en debatt, som gäller svensk u-landspolitik i dess helhet. Men det är en viktig del. Och liksom de andra frågorna i dagens diskussion belyser den hur socialdemokratin saknar den politiska kraften att genomföra en progressiv och planmäs sig utbyggnad av den svenska u-landshjälpen.

Herr talman! Jag vill först bara ge en kommentar till herr Sundins insamlingslista. När jag hörde talas om den, gjorde jag omedelbart två reflexioner. Den ena reflexionen var att välgörenhetstänkandet på detta område ju är väldigt starkt och att det väl ändå måste vara en huvudsak att satsa på statliga insatser. Den andra reflexionen var att herr Sundin tycks förbise att det, om riksdagsmännen skall avstå från en viss del av sin inkomst, kan finnas skäl att ta hänsyn till att denna inkomst är högre än genomsnittet för svenska folket. Om man då skall ha något slags princip, kan man ju följa samma ordning som vid inkomstbeskattning, där vi som bekant har en progressiv beskattning. Men så var det en företrädare för ett annat borgerligt parti som därutöver påpekade för mig, att initiativet kanske inte var så enbart smakfullt. Det är ju många som redan i skilda former lämnar bistånd till olika slags u-landsaktioner, och de föredrar att ofta göra det i tysthet, inte med yviga gester och på offentliga listor. Men det är kanske en centerpartistisk specialitet att tänka på sådana former. Sedan är det ett besvär då herr Ahlmark vill diskutera med mig, nämligen att jag råkar vara äldre än han. Det kan ju varken han eller jag hjälpa, men ibland har det konsekvensen att saker som han för fram har jag till följd av något högre levnadsålder haft tillfälle att behandla vid någon tidigare tidpunkt. Det är nu två år sedan jag i riksdagen påpekade sambandet mellan stöd åt Zambia och hela situationen i södra Afrika. Jag finner det i och för sig glädjande att denna tanke har slagit rot och vunnit anslutning även bland yngre folkpartister.

Jag påpekade också i det sammanhanget, att redan de blygsamma insatser som Sverige gjorde i Zambia gick in i detta mycket större sammanhang, och jag vill alltjämt mycket bestämt hävda denna allmänna Ssynpunkt. Det har sannolikt mycket större betydelse för hela Afrikas utveckling och även för utvecklingen i södra Afrika att man bygger upp de svarta staterna än att man satsar på den sorts bojkottaktioner som i förväg är dömda att misslyckas. Detta resonemang gäller Zambia men självfallet också Tanzania. Det är ingen radikal skillnad där. Vad vi gör i Tanzania och Kenya spelar också en roll i denna stora helhetsbild, som jag för ett par år sedan sökte måla upp och där nu herr Ahlmark bidrar med detaljer. Det förhåller sig inte heller så att statsutskottets majoritet är negativ i sin attityd. Tvärtom säger utskottet att det finns skäl för stöd till Zambia. Men utskottet har stått inför svårigheten att riksdagen helt nyligen så bestämt uttalat sig för en viss länderkoncentration och att det inte är så rasande enkelt för SIDA att snabbt gå in i nya länder och bygga upp något väsentligt där. Det är klart att verksamheten i andra, mindre intressanta länder kan avvecklas Etiopien skulle jag kunna tänka mig i så fall, men vi minns ju vilket bråk det blev för några år sedan när den dåvarande NIB-chefen försökte göra vissa indragningar där. Hela utskottet är som sagt positivt till Zambia när det för dessa allmänna resonemang, och då är det verkligen ett försök att mucka gräl när man före slår en mer utförlig skrivning än den som utskottet har presterat. Jag måste också påpeka att reservanterna i sin brådska har blandat ihop två helt skilda problem. Det ena är hur Zambia skall kunna få hjälp under den period när rhodesiasanktionerna pågår och hur Zambia skall kunna kompenseras för de akuta förluster som dessa sanktioner medför. Den frågan tog regeringen själv upp i riksdagens utrikesdebatt och uttalade sympati för en internationell hjälpaktion. Det måste rimligtvis tolkas så, att om en dylik aktion kommer till stånd är regeringen också beredd att lämna bidrag; jag antar via tilläggsanslag. Jag hade nyligen ett samtal med Sveriges FN-ambassadör, som berättade för mig att Zambia haft vissa kontakter med olika FN-organ och tagit upp just dessa kompensationsfrågor. Det är ingalunda omöjligt, sade han, att det ena eller andra FN-organet i en nära framtid vänder sig till ett stort antal stater — däribland Sverige — för att vädja om ett akut stöd till Zambia. Då förutsätter jag att vi skall lämna vårt bidrag tillsammans med andra. Det är en aktuell och påträngande fråga, och det är väl den som har spökat för reservanterna när de talar om behovet av snabba välbehövliga insatser. En helt annan fråga är i vilken mån man skall lägga upp mera långsiktiga projekt, projekt som inte gärna kan lätta upp Zambias omedelbara och överhängande problem. En icke oväsentlig synpunkt är att den svenska regeringen måste ta hänsyn till vad Zambias regering själv begär, om det finns några formella framställningar från det hållet. även en sådan stödåtgärd utgör en del av SIDA:s allmänna planering. Utskottet har på den punkten underrättats om att SIDA överväger en utbyggnad av de insatser som redan görs i Zambia. Vi har så pass stort förtroende till SIDA:s ambitioner och vilja att vi tycker att det kan räcka. Här har vi som sagt återigen ett fall där folkpartiet söker strid för stridens egen skull, och det är betecknande att centern, i varje fall den här gången, inte kunde vara med på noterna.

Herr talman! Jag beklagar den demagogiska vändning, som torde vara herr Björks specialitet, i fråga om den utlagda insamlingslistan.

Insamlingar av detta slag är ju ingen ny företeelse i Sveriges riksdag, utan det har hänt tidigare att sådana har gjorts. Det problemet att det belopp som vi skulle satsa, alltså 1 procent, inte skulle utagas efter en progressiv skala, så att herr Björk kan få möjlighet att bidraga efter sin inkomst, kan ju lösas bara på det sättet, att han i stället för 1 procent antecknar sig för 5 eller 10 procent eller någonting ditåt.

Herr talman! Herr Björk har en något egocentrisk syn på våra u-landsdebatter. När jag talar om Zambia utgår han omedelbart från att jag måste ha lyssnat till något inlägg som han höll i den andra kammaren för ett par år sedan och att det har slagit rot i mig. Det är faktiskt på det viset, att vi inom den meningsriktning jag företräder har varit mycket intresserade av Zambia-problematiken sedan början av 1960-talet. Då tog vi initiativ till en insamling för det dåvarande självständighetspartiet som arbetade för en frigörelse av Nordrhodesia. Men om det nu skulle vara så, att herr Björks egna uttalanden om Zambias beträngda situation hade slagit rot hos mig, vill jag fråga herr Björk varför han inte välkomnar den saken på det sättet att han också biträder den motion som diskussionen gäller. Varför drar herr Björk inte själv slutsatsen av det som han har pläderat för, nämligen att Zambia är i behov av ökad hjälp? Varför ser han inte till att Zambia kommer i åtnjutande av svenskt u-landsbistånd i betydligt större utsträckning än vad som hittills har varit fallet? Vad herr Björk har skrivit under på i statsutskottet är en skrivning, som visserligen i några allmänna meningar är ganska positiv, men som ändå i sin slutsats är avvisande till motionen. Man avstyrker kravet på att vi skall ta en omedelbar kontakt med Zambias regering för att få kännedom om på vilka områden Zambia behöver hjälp. Man avslår tanken på att förvaltningsbiståndet skall utsträckas till Zambia. Och man säger också nej till förslaget att en plan skall föreläggas 1968 års riksdag. Nu hänvisar herr Björk litet allmänt till att SIDA håller på att diskutera dessa saker och är i färd med att bygga ut en del projekt. Men vi har inte fått veta vilka projekt det är fråga om. Om det gäller just de projekt som berörs i motionen, vore det i så fall rimligare att bifalla den. Det finns också i socialdemokratins inställning till Zambia en viss tvehågsenhet som kommer ganska tydligt till uttryck. Om man jämför vad Torsten Nilsson uttalade i december föregående år med vad herr Björk nu framhåller i april i år finner man, att utrikesministern inte nämnde ett ord om att vi skulle vara förhindrade att stödja Zambia på grund av att vi prioriterar andra länder. Det fanns inte en stavelse i allt vad utrikesministern då framhöll, som antydde att denna prioriteringsprincip skulle hindra Sverige från att utsträcka sitt bistånd också till Zambia. Vad han då uttalade var att man välvilligt skulle pröva ett förslag om ulandshjälp till Zambia, bara detta land självt visade något intresse för det. Denna linje har nu statsutskottets majoritet och herr Björk gått ifrån, eftersom Zambia, såsom vi alla vet, redan har visat ett sådant intresse. Nu för man i stället fram prioriteringsargumentet, som i december föregående år inte alls var aktuellt. Låt mig fråga herr Björk: Vad är det som inträffat mellan december i fjol och april i år som föranleder denna ändring i regeringens hållning till Zambia?

Herr talman! Det torde inte löna sig mycket att gå in i en diskussion med herr Ahlmark om detta problem. Herr Ahlmark lyssnade ju inte till mitt tidigare inlägg, där jag redan har svarat på flera av hans frågor. Nu försöker han konstruera en motsättning mellan ett uttalande av utrikesministern i december föregående år och statsutskottets majoritets skrivning i dag. Det föreligger ingen sådan motsättning. Båda dessa parter har ställt sig allmänt positiva till Zambia. Självfallet har emellertid utskottet, som haft att höra SIDA och andra myndigheter i denna fråga, också tagit upp de synpunkter, bland annat prioriteringsproblematiken, som givetvis måste vägas in i denna bild. Men samtidigt uttalar utskottsmajoriteten mycket klart, att det inte skall vara någon rigorös bindning utan att man kan tänka sig en vidgning av antalet länder. Till herr Sundin skall jag bara tilllägga, att det normala förfaringssättet om riksdagens ledamöter skall deltaga i en insamling av något slag brukar vara, att man resonerar om saken mellan partigrupperna. Man slänger inte fram en sådan fråga på detta sätt för att försöka vinna en liten demagogisk poäng.

Herr talman! Herr Björk anför nu, att socialdemokraterna både i december föregående år och i april i år varit positivt inställda till Zambia. Ja, det är riktigt: man är positiv i ord. Men man är negativ i handling! När herr Torsten Nilsson var positiv i ord i december föregående år uttalade han samtidigt, att vi måste avvakta ett önskemål från Zambias regering om ett ökat stöd. Nu när vi vet att detta önskemål är framställt är man fortfarande positiv i ord, men för i stället fram prioritetstanken såsom ett skäl för att avslå den aktuella motionen. Nu hänvisar herr Björk till att man längre fram kan ompröva den inställningen och utvidga stödet att omfatta flera än just de sju länder som nu är prioriterade. Ja, det framgår ju av utskottsmajoritetens skrivning att man på sikt och i ett längre perspektiv kan tänka sig att överväga den saken. Men poängen i mitt anförande är att det är just nu som Zambia behöver sitt stöd, eftersom det är just nu som Zambia är det fria Afrikas utpost mot de vita minoritetsregimerna.

Herr talman! Under den långa och intressanta debatt som hittills pågått i kammaren och som säkerligen kommer att fortsätta många timmar framöver har opinionsbildningen ofta förts på tal. Jag skulle vilja utveckla synpunkterna på opinionsbildningen något ytterligare. Redan i inledningen av debatten sade herr Dahlén, vill jag minnas, att det parti som jag företräder inte i tillräckligt stor utsträckning har svarat för opinionsbildning för ökad u-hjälp hos den svenska allmänheten. Jag vill med stor bestämdhet hävda att de organisationer som ligger bakom den socialdemokratiska motionen om ökat anslag till u-hjälpen — den motion som väcktes under den allmänna motionstiden — verkligen har svarat för en stor del av opinionsbildningen på ett konkret och synnerligen gagnerikt sätt. Det är vi som representerar de direktanslutna, de medlemmar som direkt anmäler sitt intresse att tillhöra ungdomsförbundet, :kvinnoförbundet, studentförbundet eller de kristna socialdemokraternas led. Vi har gjort en hel del insatser på det konkreta planet, knutit personliga kontakter med människor och grupper i utvecklingsländerna i Afrika och Asien och på det sättet fått i gång en studieverksamhet, en aktivitet, och ett studium av de ekonomiska och sociala förhållanden som råder i de olika länderna. Detta har lett till fördjupade kunskaper både om problematiken och om möjliga vägar att lösa problemen, något jag tror är nödvändigt för att alla skall förstå vikten av att vi ger ökad u-hjälp i mycket större utsträckning än vi är i tillfälle att göra vid årets riksdag. Jag tror också att man omigen bör betona, att riksdagen skall ligga före opinionen. Vi har en stor och bred, upplyst och positiv opinion till stöd för ökad u-hjälp. Riksdagen bör i sitt handlande gå före, och man har anledning beklaga att vi ännu inte har kunnat fullfölja de intentioner som skrevs in i proposition nr 100 år 1962. Men det är en annan form av opinionsbildning, herr talman, som jag också skulle vilja beröra.

Jag är fullkomligt övertygad om att riksdagens upplysningsverksamhet och opinionsbildning gentemot den intresserade allmänheten brister på många och väsentliga punkter. Jag tror att det är väldigt förvirrande för utomstående att höra talas om statsutskottets första avdelning och femte avdelning och om motioner som avstyrkts i andra lagutskottet och i bevillningsutskottet. Dess värre har en stor del av svenska folket bibragts uppfattningen, att vi i riksdagen i dag skall ta ställning till ett ökat bidrag till u-hjälpen. Det har varit uppvaktningar. När vi kom hit i dag delades det ut lappar till oss, och vi har under dagens lopp mottagit telegram från olika grupper som uppmanar oss att se till att det blir ökat stöd åt u-hjälpen. Jag tror att det är riktigt att man klart säger ifrån att det beslut som — att döma av den majoritet som står bakom statsutskottets utlåtande — kommer att fattas här i dag inte kommer att ge oss stora möjligheter att väsentligt öka u-hjälpen. Vår motion — och jag vill betona att vi lade fram den sedan vi diskuterat med ledamöterna i vårt förtroenderåd och vår riksdagsgrupp — var en aktion som vi företog med våra partikamraters goda minne.

Vår motion var på 51 miljoner kronor. De övriga motionerna nämnde en siffra om 65 miljoner. Samtliga gick enbart ut på att bereda möjligheter till den nödvändiga planeringen och möjligheterna att fullfölja vissa givna åtaganden. Herr Sundin nämnde bl.a. det afrikanska kvinnoprogrammet. Ja, det är riktigt att det är ytterst glädjande att detta kan fortsätta enligt de avtal som har träffats. Men det gäller ju också när detta projekt och en lång rad andra projekt närmar sig avtalstidens slut, att man får möjlighet att fullfölja dem och starta nya projekt på andra håll, så att detta inte blir någon engångsföreteelse. Det är därför som dessa pengar behövs för vidare utredning och planering. När vi i dag från motionärernas sida skall ta ställning till hur vi skall rösta, måste jag ärligt deklarera att för mig har det inte funnits någon som helst tvekan.

Men jag har hela tiden deklarerat, att för mig gäller det att få konkreta resultat. Den motion vi lade fram var delvis en principmotion.

Vi betonade nödvändigheten av detta, och vi har funnit att utskottsmajoriteten delar vår uppfattning. Det anser jag vara något av det viktigaste som har hänt u-hjälpen under de år vi har behandlat frågan här 1 riksdagen.

Herr Ahlmark talade tidigare om att han var angelägen att erfara om vi ämnade rätta in oss under partiledet eller inte. Ja, herr Ahlmark och ärade kammarledamöter, jag kommer att rösta för statsutskottets förslag.

Vi har fått en beställning på ett program för 1-procentmålets uppnående. Vi har fått ett tillstyrkande av förslaget om flerårsförbindelserna till UNDP. Vi har över huvud taget i utskottets skrivning funnit något av den progressiva anda, som bl.a. har präglat utrikesministerns anförande här tidigare i dag. Vad det i dag gäller är enbart möjligheterna att ge SIDA tillfälle att fullfölja planeringen, så att man ett kommande år verkligen kan utnyttja de, som jag hoppas, ökade medlen på ett så riktigt och gagneligt sätt som möjligt. Detta konkreta resultat har vi nått. SIDA kommer att få möjligheter till detta vare sig vi stöder utskottsförslaget eller reservationen. Som framhållits tidigare är det nu endast fråga om en skillnad på 10 miljoner kronor — om ens det.

Vi kan vara säkra på att de 40 miljoner kronor som behövs verkligen kommer att ställas till SIDA:s förfogande. Det blir därför för mig inga som helst svårigheter att ta ställning. Jag kommer också i detta avseende att rösta för utskottets förslag.

Med detta, herr talman, har jag avgivit vad jag vill kalla för min röstförklaring. Vi hävdar verkligen att en stor del av de synpunkter, som framförts i vår motion, har väckt gensvar hos våra egna representanter i statsutskottet.
Herr talman! De s.k. socialdemokratiska rebellerna motionerade i januari om en ökning av det totala u-landsbiståndet med omkring 50 miljoner kronor. Detta har statsutskottets majoritet nu avstyrkt. Men det kravet, som då också var de socialdemokratiska motionärernas, finns kvar i mittenpartiernas reservation. Ännu visar det sig allt så att fröken Mattson — och jag antar också hennes bänkkamrat Torsten Hansson — kommer att rösta med ut skottet och mot den reservation, som står fast vid det krav som var hennes för tre månader sedan. Jag tycker att det är ledsamt att de socialdemokratiska rebellerna har gripits av eftertankens blekhet under dessa månader. De verkade modiga som lejon i januari när de skrev på sin motion i TV-strålkastarnas sken. De blev betänksamma i februari. De var på vild flykt tillbaka till partifållan i mars. De är återförda till ordningen nu i april. De var alltså i verkligheten inga lejon — de var bara papperstigrar.

Herr talman! Föregående »ärade» talare — jag sätter citationstecken kring ordet ärade — använder en debatteknik som vi inte är riktigt vana vid här. Han gjorde det måhända därför att det finns möjligheter till publicitet. Jag vill bara gentemot vad herr Ahlmark anförde framhålla att vi har handlat efter en ärlig övertygelse. Jag vill också för herr Ahlmark påpeka, att vi gjorde våra värderingar efter en finansieringsmetod, som vi ansåg vara riktig och rimlig och som, om den hade bifallits, skulle ha givit möjligheter till en ökning av u-landsbiståndet med 51 miljoner kronor. Enligt utskottsutlåtandet är summan nu nere i 40 miljoner kronor. Övriga motioner föreslog ett belopp på 65 miljoner kronor, men nu är motionärerna benägna att godta 50 miljoner kronor, vilken summa inte ens är helt klar.

Herr talman! Jag tvivlar inte på fröken Mattsons ärliga övertygelse. Men jag kan försäkra henne att när vi i januari var förvissade just om hennes ärliga övertygelse på denna punkt, trodde vi att det här fanns en chans att uppbåda en majoritet i riksdagens bägge kamrar för en ökning av det totala u-landsbiståndet med 50 miljoner kronor. Den chansen finns inte längre. Socialdemokraterna har övergett oss. Endast folkpartiet och centerpartiet står fast vid sitt krav.

Herr talman! Fru Lindström talade nyss om den livsfarliga värld i vilken våra barn och barnbarn skall leva. Mot den bakgrunden ansåg hon att dagens debatt om de 50 miljoner kronorna framstod som småfuttig. Så kan man naturligtvis resonera. Jag tror emellertid att man skall vara försiktig med en sådan värdering av ett belopp som representerar resultatet av mycken mänsklig ansträngning och som för många, både här i landet och ute i världen, är en mycket stor summa pengar. Tänk bara på vad som kan uträttas med dessa pengar, t.ex. för att mätta hungrande barn. Personligen har jag den största respekt för fru Lindströms egen insats i u-hjälpsarbetet och vill inte alls misstolka hennes uttalande. Jag kände ändå bitterhet med tanke på vad de 50 miljoner kronorna kan användas till, och det även av andra skäl än dem hon angav. Jag antar också att när fröken Mattson och andra i början av vårsessionen motionerade hade de proposition nr 100 i tankarna med dess löften om stöd åt de fattiga länderna samt orden om att detta stöd utgör ett av de viktigaste inslagen i 1960-talets politik. Därför måste jag, tillsammans med herr Ahlmark, konstatera, att det är beklagligt att fröken Mattson drar den slutsatsen av sitt upplysningsarbete, att hon nu skall återgå till den s.k. ordningen och infoga sig i ledet. Jag tror inte som herr Ahlmark att det här är fråga om papperstigrar. Sådana är ofta farligare än vad man tror. Det har talats mycket om opinionsbildningen i dag. Herr Dahlén framhöll den opinionsbildning som riksdagens ledamöter har skyldighet att bedriva. Fröken Mattson tog upp den tanken och talade om nödvändigheten av opinionsbildning och om nödvändigheten av att inte få det att framstå som om vi i dag hade avslagit krav på en ökning av u-landsanslagen. Det har vi inte gjort ännu, men om statsutskottets majoritet får som den vill, blir detta naturligtvis fallet. Det kan inga skönskrivningar trolla bort. Åsikterna har gått isär om i vad mån det hos svenska folket finns någon opinion för u-hjälp. Personligen skulle jag vilja säga att det insamlingsarbete för de sudanesiska flyktingarna som har bedrivits i dessa dagar tydligt visar att de har fel, som säger att svenska folket är likgiltigt för den nöd som finns ute i världen. Riktigare är väl att säga, att svenska folket fortfarande inte har fått klarhet om vidden och graden av nöden i u-länderna. Man vet för litet om de möjligheter solidariteten bär inom sig och om det hot som uteblivna fredliga aktioner av de rika länderna kan leda till. Opinionsbildningen bedrivs inte målmedvetet, och inte heller får man nödiga resurser, I jämförelse med de omstridda 50 miljonerna är det belopp som krävs för bättre opinionsbildning minimalt. Men bristen på en sådan ger upphov till likgiltighet inför den utveckling som hotar. Jag tror att just den utvecklingen visar att det är fel att nu tala om uppoffringar. Vi står i stället inför ett nödvändigt krav. Biståndsverksamheten i dessa många former är en nödvändighet om man vill hejda befolkningsexplosion, hunger, sjukdomar, nöd och okunnighet, som sannerligen inte främjar en fredlig utveckling någonstans i världen, än mindre överbryggar klyftorna mellan de rika och de fattiga länderna. Ännu 20 år efter andra världskriget lever flyktingar i läger ute i Europa. Vid gränserna till Israel lever stora flyktingskaror, hänvisade till den hjälp de kan få av FN och dess organ. Erfarenheten har lärt att just UNRWA, den speciella flyktingorganisationen, har en ovanlig förmåga att med billiga och enkla medel nå goda resultat på yrkesutbildningens och undervisningens område. Icke desto mindre hotas verksamheten ständigt av brist på me del. Sannolikt hade flyktingarna varit borta ur lägren och utplacerade i olika länder om man i tid hade givit dem en yrkesutbildning som gör dem efterfrågade, I stället har de blivit ett vapen för hetsen och hatet mellan folken, allt under det att FN-staterna tvekar om att hjälpa dem. Hade i Sverige redan förra året, då frågan om de sudanesiska flyktingarna behandlades här i riksdagen, en upplysningskampanj satts i gång, skulle hjälpen ha nått fram långt tidigare och sannolikt förhindrat mycket lidande.

Vid punkt 14 i statsutskottets utlåtande nr 53 har från vårt håll framförts en reservation för SIDA:s informationsverksamhet. Vi begär där att SIDA skall erhålla det äskade högre anslaget. Det är beklagligt att utskottet inte velat gå på den linjen, eftersom man inte gärna kan efterlysa ett större intresse från allmänhetens sida samtidigt som underlag saknas för en realistisk bedömning av läget. Man svältföder informationsverksamheten och =<klagar samtidigt över att den inte ger resultat. Den uteblivna upplysningen blir nära nog till ett tillmötesgående mot dem som önskar svartmåla allt som görs i form av u-hjälp. När brister och fel kommer i dagen, kan dessa uppförstoras och ges en avgörande betydelse. Nyss gick genom press, TV och radio en skildring av slöseriet vid ett sjukhusbygge i Kelibia i Tunisien. I och för sig var kritiken kanske berättigad, men den borde satts in sitt sammanhang. I Tunisien har gjorts betydelsefulla svenska insatser i fråga om mödraoch barnavård och även på fiskets område. Den som vill veta mera om vad som uträttats i fråga om just fisket i Tunisien, kan fråga ledamoten av andra kammaren herr Georg Åberg, som med stor tillfredsställelse brukar berätta om hur han i fiskeskolan i Tunisien kunde omsätta sina erfarenheter från det bohuslänska fisket. Och tänk, om man kunde ge spridning åt de vältaliga skildringar som de unga, entusiastiska fredskåristerna skickar hem, dessa som tidigt i våras höll på att få stanna hemma på grund av bristande medel. Sorgligt nog visar informationen om u-landshjälpen och det internationella samarbetet föga tecken på att förbättras. Snarare tycks den stagnera. SIDA har visserligen gjort åtskilligt för att ge dagspressen bättre material.

Herr Björk talade visserligen här bara om »mina herrar», men det finns både män och kvinnor i riksdag och press — och de behöver inte uteslutande skriva på ledarspalterna. Herr Björk kan ju ta sig en titt på andra spalter och se om det inte där också bedrivs en viss upplysningsverksamhet. Jag tror emellertid inte att det räcker med upplysning via pressen. Det behövs en bredare och mer djupgående informationsverksamhet, och denna fungerar på intet sätt tillfredsställande. Ännu för några år sedan kunde FN:s nordiska informationskontor relativt väl tillgodose den efterfrågan på material som kom från organisationer, skolor och andra utbildningsanstalter. Sedan FN vuxit och kommit att omfatta 124 stater har dock informationsverksamheten till större delen flyttats över till de fattiga länderna. Man räknade med att de rika länderna skulle kunna sköta verksamheten på egen hand. Här har man tydligen räknat fel, åtminstone då det gäller Sverige. Det skall dock tilläggas, att de danska och norska anslagen till informationsverksamhet är betydligt generösare tilltagna än motsvarande anslag i vårt land. Jag tror att dessa länders anslag är ungefär fem gånger större än våra. Av SIDA:s petita framgår också, hur man genom att avslå dess begäran om ökat anslag hindrar den produktion av bildband, filmer och trycksaker som krävs för att tillfredsställa den efterfrågan som man själv är med om att skapa. Det sker t.ex. en viss informationsverksamhet i samband med lärarutbildning, fortbildning och vuxenutbildning, men sedan intresset väckts kan lärarna konstatera, att de inte får tillgång till materiel för sin undervisning. Många skolor har förgäves vänt sig till SIDA och FN-förbundet eller andra fredsföreningar för att få materiel. Likaså är det svårt att tillgodose organisationernas begäran. I våra nordiska grannländer har man som sagt råd med den formen av upplysningsverksamhet men inte här. Jag menar nu inte, att staten skall ta hand om hela verksamheten, ty det finns många frivilliga krafter, men jag tycker, att man rimligen kan ställa kravet att få bistånd vid anskaffandet av den ofta svåråtkomliga materielen. Det skulle, herr talman, vara välbehövligt också här i riksdagen, att vi finge en bättre kontinuerlig upplysningsverksamhet om vad vår insats i u-länderna egentligen gäller. Först om alla är i stånd att få en överblick över detta arbete, kan vi åstadkomma det samförstånd som det har talats så mycket om. Utrikesministern vädjade till ungdomen om hjälp och sade, att ungdomen här har ett rikt verksamhetsfält. Om han vill göra allvar av denna vädjan, måste han väl också ge ungdomen materiel och möjligheter att i praktiken omsätta sin idealism.

Herr talman! Vid behandlingen av statsutskottets utlåtanden nr 53 och 54 här i kammaren har talesmän för högerpartiet tidigare redogjort för partiets inställning till denna fråga, och jag kan instämma med vad som anförts av herrar Holmberg och Virgin. Jag vill också gärna understryka, att vid behandlingen i statsutskottets 5:e avdelning av u-landshjälpens ekonomiska aspekter, har min inställning mindre dikterats av önsketänkande och taktiska dispositioner än av en önskan att” inom ramen för den medelsdisposition som inom budgeten stått till förfogande söka göra det bästa möjliga. Om man ser på u-landsfrågan i ett större sammanhang kan man konstatera, att den samlade i-världens bidrag till u-länderna enligt beräkningar uppgår till cirka 10 miljarder dollar, eller mer än en och en halv gång den svenska statsbudgeten. Man bör därför ställa detta belopp som bakgrund, när vi i dag markerar våra olika uppfattningar om vad som är den verkliga insatsen för u-hjälpen. Inom ramen för det belopp som vi haft att disponera har det varit angeläget att söka sig fram till lösningar som gjort det möjligt att i större utsträckning kunna = tillfredsställa de önskningar och anspråk som begärts av SIDA för hjälpoch utvecklingsarbete under kommande budgetår. Eftersom de frågor som har samband med utskottsbehandlingen redan har fått en ingående behandling här i kammaren, vill jag endast konstatera, att hjälpinsatserna på de områden där samtliga har varit eniga om angelägenheten av att ge SIDA större resurser har kunnat realiseras genom det förslag som utskottets majoritet har kommit fram till. Det gäller ju, som tidigare påtalats, möjligheter för betydligt ökade insatser för familjeplaneringen, för det bistånd som sker genom frivilliga organisationer, där i synnerhet missionens folk med sin mångåriga erfarenhet och goda kontakter får betydligt större möjligheter att verka, och vidare de ökade resurserna för yrkesutbildning och forskning. Folk som har erfarenhet av insatser för hjälp till u-länder, människor som själva varit engagerade och som inte lägger andra bedömningar i resonemanget än humanitärt realistiska med hänsyn till hur hjälp bäst och effektivast skall ordnas, talar som regel inte om något specifikt belopp som det allena saliggörande. Man konstaterar att allt eftersom vår erfarenhet av u-landsarbetet ökar så bör även de ekonomiska resurserna ökas. Till följd av bristen på tillräcklig erfarenhet har vi troligen redan fått betala en del läropengar, kanske beroende på att vi inte alltid sett på insatserna med de rätta ögonen. Jag tror därför att det reservationsvis framförda kravet från statsutskottets borgerliga ledamöter om en utredning med parlamentariskt inslag för att överse riktlinjerna för det fortsatta utvecklingsbiståndet kan ge värdefullt stöd såväl för inriktningen av våra u-landsinsatser som för takten i en ökad biståndsgivning. Herr talman! Jag tror att vi i stället för att söka vinna sinnesro genom att räkna upp biståndsanslaget med ett eller annat antal miljoner borde i högre grad ägna oss åt att diskutera den inriktning som vår fortsatta och, som vi hoppas, ökade u-hjälp bör innefatta. Folk med erfarenhet från denna hjälp rekommenderar att hjälpen koncentreras till ett fåtal länder för att göra den mera effektiv och inom dessa länder till vissa orter eller provinser. törsta möjliga integrering med värdlandets centrala och lokala myndigheter är naturligtvis en nödvändighet. Många platser här i landet har skaffat sig vänorter utomlands, och jag ifrågasätter, om inte svenska folket gemensamt borde skaffa sig några sådana vänorter i u-länderna. I stället för punktinsatser i en rad länder kunde man på så sätt söka skapa några funktionsdugliga mönstersamhällen. Koncentrationen av insatserna skulle betyda att hjälpen, om så behövdes, kan ges samtidigt på en rad områden, inom t.ex. undervisning, yrkesutbildning, sjukvård, industri och jordbruk. I ett sådant sammanhang skulle givetvis värdlandet biträda både med pengar efter förmåga och med personal. Därigenom ökas intresset för den inhemska befolkningen att successivt och så snart som möjligt överta verksamheten. Här finns också stora möjligheter att samarbeta med bland annat missionens folk, som utan jämförelse har den största erfarenheten på detta område. En annan insats som kan bli av betydande värde är om den svenska industrin i högre grad kan intresseras för etablering i dessa länder. Jag hälsar därför med tillfredsställelse den överenskommelse i utskottet som betyder att vi till nästa års riksdag får förslag om nationella investeringsgarantier, ett beslut som bör aktivera företagsamheten till etablering av företag av olika storlek. Inte minst tror jag att en så småningom utvecklad småindustri kan bli ett incitament för den hjälp till självhjälp som bör vara insatsens huvuduppgift. En större möjlighet för u-länderna att kunna förädla inhemska råvaror till färdigprodukter ger inte bara arbetstillfällen och självförsörjningsmöjligheter, utan skapar dessutom intresse för produktion i olika former, den produktion som vi alla vet är grunden för en välståndsökning. Uppgifter som tagits fram av Industriförbundet visar att investeringarna redan uppgår till betydande belopp, för de senaste åren cirka 150 miljoner kronor per år, att denna form av hjälp redan har spelat en betydande roll för u-ländernas ekonomi och även att den inneburit en omfattande överföring av kunskap och know-how. Jag kan bara beklaga att man på vissa håll betraktar denna insatsmöjlighet med negativism och gör bedömningar som borde tillhöra en försvunnen tid. Får jag till sist, herr talman, med anledning av den uppvaktning som de politiska partierna fick i går kväll vid riksdagshusets trappa av ett stort antal representanter för politiska och ideella organisationer säga, att jag hyser respekt för det allvar och den viljeinriktning som vid detta tillfälle visades. Jag tillåter mig att i anledning härav peka på ännu en möjlighet till insatser. Jag tror att våra yrkesutbildade ungdomar själva har mycket att ge genom att på u-landsfältet dela med sig av sitt tekniska kunnande och även moraliskt genom att visa sina partners i dessa länder att praktiskt arbete inte är någon förnedring. En sådan insats av svensk ungdom kan också vara ett värdefullt bidrag i den strävan till bättre och effektivare u-hjälp, som jag tror att vi alla är besjälade av.

Herr talman! Den fråga som vi nu diskuterar ligger på ett annat plan än de ärenden kammaren vanligtvis sysslar med. Det rör sig inte här om att ge småsmulor till något särskilt behjärtansvärt ändamål eller att undersöka om behov av ett visst stöd föreligger. När det gäller u-hjälpen vet alla att behoven är ofantliga och att allt stöd, som vi kan ge, kommer att uppskattas av mottagarna. Mottagarna — det är de svältande människorna runt om i världen, det är flyktingarna som förlorat sina hem, analfabeterna som varken kan läsa eller skriva, de sjuka och undernärda barnen. Sveriges folk börjar alltmer få upp ögonen för de enorma svårigheter som en del av världens folk har att leva under. Vi känner också i allt större utsträckning vårt ansvar. Världen går mot en hungerkatastrof som det är vår uppgift att hindra så långt vi förmår. Detta gör det nödvändigt för oss att handla, och vi måste handla snabbt genom att ställa kraftigt ökade resurser till u-ländernas förfogande. Det blev nästan något av en chock för u-hjälpens försvarare då meddelandet kom att regeringen tänkte pruta ned biståndsmyndigheternas, alltså SIDA :s, anslagskrav med hela 65 miljoner kronor. Här fanns ju färdiga, genomarbetade projekt av hög angelägenhetsgrad. Men regeringen sade nej — vi har inte råd. Skulle inte vårt rika land ha råd att betala dessa 65 miljoner kronor, en summa som är mindre än 2 promille av alla anslag tillhopa på statsbudgeten? Naturligtvis har vi råd med detta. Det insåg också företrädarna för mittenpartierna och en socialdemokratisk minoritet, men de senare — socialdemokraterna alltså — ville koppla sitt anslagskrav till en viss inkomstförstärkning. Vi vet ännu inte hur stark denna koppling är. Finns det månne djärva socialdemokrater som vågar rösta med mittenpartiernas reservation, vilken till beloppet nästan helt överensstämmer med vad de själva begär? Efter fru Lindströms och fröken Mattsons deklarationer här i kammaren har vi väl inte så värst mycket att vänta därvidlag — den frågan får vi i alla fall svar på vid voteringarna senare i dag. Statsutskottets femte avdelning har haft att behandla vissa frågor rörande det finansiella biståndet. Jag skall inte närmare gå in på det förslag till överföring av medel från det finansiella till det tekniska biståndet, som utskottsmajoriteten stannat för. Jag skall bara slå fast att vill man ha en garanti för att SIDA skall kunna infria sina förpliktelser gentemot mottagarländerna, och vill man medverka till en snabbare uppbyggnad av u-hjälpen till den nivå som svarar mot riksdagens tidigare fattade beslut skall man inte följa majoritetens uppfattning. Då skall man i stället rösta på det förslag som mittenpartierna har lagt fram och som innebär att 50 miljoner kronor i friska pengar ställs till uländernas förfogande utöver vad regeringen och utskottsmajoriteten begär. Ett huvudmål för våra insatser till förmån för u-länderna måste vara att komma till rätta med svälten där. Hungrande människor i stor omfattning är en utmaning mot humaniteten. Undernärda människor kan inte göra den insats i produktionen som erfordras för att dessa samhällen skall kunna byggas upp och bli funktionsdugliga. Vi har tidigare begärt att Sverige skall aktivt medverka till uppbyggande av en stor livsmedelsfond med målsättningen att ställa livsmedel till en omfattning av 1 miljard dollar — 5 miljarder kronor — till u-ländernas förfogande i kampen mot världssvälten. Kravet återkommer i reservation nr 1 till statsutskottets utlåtande nr 54. Vi begär också en utfästelse att Sverige skall medverka med ett tillskott på 100 miljoner kronor till denna fond. Jag kommer att yrka bifall till reservation nr 1a. I reservation nr 1 tas också en annan för u-länderna mycket väsentlig fråga upp. Det gäller möjligheterna att stabilisera priserna på viktiga u-landsprodukter till en särskild nivå. Det gäller samtidigt möjligheterna att stimulera uländernas exportansträngningar. Vi vet alla att bytesförhållandet mellan u-länderna och de industrialiserade nationerna utvecklas ogynnsamt för u-ländernas del. Det framstår som i högsta grad önskvärt att Sverige aktivt verkar på det internationella planet för att åstadkomma en lösning på här berörda spörsmål. Jag kommer att yrka bifall också till reservation nr 1b. Låt mig avslutningsvis få säga att vi riksdagsmän måste besinna vårt ansvar för utvecklingen inte bara här hemma utan också ute i världen. Detta ansvar växer ju mer gränserna länderna emellan rivs ned och behoven i andra länder blir uppenbara för oss. U-hjälpen ligger — som jag inledningsvis har sagt — på ett annat plan än andra frågor som vi har att behandla. Låt oss betrakta uhjälpen som en förstahandsfråga.

Herr talman! När man i dag har lyssnat till u-landsdebatten — framför allt när man har hört mittenpartiernas talesmän — har man kunnat få den uppfattningen att två skilda grupper står mot varandra, å ena sidan centern och folkpartiet som hyser ett oerhört stort intresse av att förbättra u-hjälpen, å andra sidan socialdemokrater och högermän som visar ett betydligt ljummare intresse för dessa frågor. Så är naturligtvis inte fallet. När man från mittenpartiernas sida har försökt att taxera skillnaden i reda pengar har man gjort gällande att den skulle gälla 90 miljoner kronor. Trots att herr Holmberg och fru Ulla Lindström m.fl. flerfaldiga gånger har sagt att det ingalunda är fråga om ett belopp av den storleksordningen finns det talare som fortfarande försöker uppehålla den tron. Nu senast var herr Harry Carlsson inne på samma tema. Det kan alltså inte längre vara fråga om att man är i god tro, utan det är helt enkelt — jag måste använda det ordet — en bluff när man vill göra gällande att det råder en sådan skillnad. Herr Ahlmark sade att det var en klyfta mellan ord och handling. Den skulle väl då också gälla de 50 miljoner kronorna. Men vad är det nu fråga om? Ja, skillnaden i budgetanslag är verkligen 50 miljoner kronor. Om man följer reservanterna i detta avseende måste man nämligen öka inkomsterna eller upplåningen med ytterligare 50 miljoner kronor. Om man undersöker om det är någon skillnad i fråga om åtaganden och reella insatser finner man emellertid att skillnaden då är obefintlig. Det är nämligen också majoritetens uppfattning att man genom den föreslagna överföringen får möjlighet att klara alla de aktiviteter, som har nämnts i dag och som SIDA vill ha bidrag till, bland en hel del andra saker exempelvis ett större stöd till missionen och övriga fältarbeten. Det enda som inte kommit med av de av SIDA begärda anslagen är bidrag till eventuellt katastrofdrabbade länder. Men därvidlag uttalar utskottet klart att man anser det vara alldeles naturligt att regeringen, om det inträffar någon katastrof, skall ha möjlighet att ställa medel till förfogande för att sedan begära täckning för dessa. Herr Dahlén har vidare i dag påstått att utskottets majoritet inte har redogjort för varifrån dessa pengar skall tas. Det har utskottets majoritet visst gjort. Det är fråga om en överföring från det bilaterala finansiella utvecklingsbiståndet, där det finns en reservation på 119 337 390 kronor som vi emellertid kan bortse ifrån. Dessa medel är visserligen inte i sin helhet avtalsbundna, men man räknar med att de i det nu framlagda förslaget äskade 125 miljoner kronorna för nästa budgetår inte helt kommer att kunna förbrukas under det kommande budgetåret utan att det kommer att uppstå en ganska stor reservation också på det beloppet. Det har visat sig att vederbörande u-land inte alltid hinner fullgöra de projekt som avtalats utan att förskjutningar uppstår, varför en del av dessa pengar inte kommer att behövas under det kommande <budgetåret. Men <:dessa pengar står naturligtvis, såsom någon tidigare talare anfört, icke till förfogande för längre tid framåt utan de måste förr eller senare täckas i kommande budgetar. Utrikesministern uttalade med anledning av utskottsmajoritetens förslag att denna överföring naturligtvis inte får innebära att fullföljandet av gjorda åtaganden förhindras. Enligt utskottsmajoritetens mening blir detta inte heller fallet. Först och främst har vederbörande myndighet möjlighet att ingå avtal och att binda sig för de 125 miljonerna. Dessutom har riksdagen gett regeringen bemyndigande att utöver dessa 125 miljoner kronor göra åtaganden på upp till 50 procent härav, alltså något över 60 miljoner kronor ytterligare.

Det väsentliga i denna fråga är väl ändå, ärade kammarledamöter, att SIDA kan fullgöra de intentioner som det nu har om utökat bistånd till underutvecklade länder. Det är väl saken som är det väsentliga, inte valtaktiska spekulationer. Det är bedrövligt att man försöker begagna utvecklingshjälpen såsom ett politiskt slagträ i detta sammanhang. Låt mig sedan säga några ord om det internationella livsmedelsprogrammet. Där ligger det så till att man för 1963— 1965 — alltså för en treårsperiod — överenskom att man skulle ställa 100 miljoner dollar till förfogande. För nästa treårsperiod, 1966—1968, har man som ett mål satt upp 275 miljoner dollar till detta ändamål. Men om man ser efter finner man att för närvarande endast 155 miljoner dollar anvisats. Sverige är en av de relativt sett största bidragsgivarna. Tidigare har vi gett två miljoner dollar, och nu föreslås en höjning till tre miljoner dollar, alltså 15 660 000 kronor. Utskottsmajoriteten har ansett att det viktigaste inte är att här sätta upp ett mål långt fram i tiden, utan man bör försöka i första hand nå det mål som redan är uppsatt. Utskottets majoritet konstaterar också att det för närvarande råder en betydande internationell aktivitet just på livsmedelsområdet och att man därför har att förvänta en väsentlig utökning av livsmedelshjälpen. Utskottet anser naturligtvis att den på allt sätt bör få svenskt stöd. När det sedan gäller svensk investeringsgaranti är det klart att det inie finns utsikter att inom den närmaste tiden få en internationell sådan garanti. Men det är också klart att när denna internationella garanti kommer, så behöver den kanske kompletteras med en svensk garanti. Från svensk sida har man förklarat att man vill medverka till industriell utveckling i u-länderna. Då vi från socialdemokratiskt håll har deltagit i en gemensam framställning, utgår vi från att målsättningen i detta fall måste vara att de projekt som kan komma i fråga är sådana att de drivs på ett från biståndssynpunkt godtagbart sätt och med utvecklingseffekten i vederbörande land som främsta rättesnöre.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
Herr talman! Nej, herr Söderberg, det är inte någon bluff. Skillnaden är den att vi begär 50 miljoner kronor i friska pengar som skall ställas till SIDA:s förfogande för att lindra nöden i världen och stoppa svält, medan däremot högern och socialdemokraterna vill göra en bokföringstransaktion och tror att man därmed skall lindra nöden i världen. Det är allvar å färde. Jag har själv sett svälten ute i världen, låt vara i ringa omfattning. Här måste man ovillkorligen sätta in omedelbar hjälp för att rädda vad som räddas kan. Det hjälper inte med några bokföringstransaktioner, det behövs friska pengar, det behövs nya tag. Jag skall nämna bara ett enda exempel på att det verkligen fordras mer v likvida medel i dagens situation. Vi hörde häromkvällen ett föredrag av en av cheferna inom SIDA. Han pekade på konkreta förslag som missionen lagt fram och som skulle kosta 14 miljoner kronor, men SIDA hade endast 6 miljoner att anvisa, varför resten får uppskjutas till längre fram. Det går inte att dröja med att lindra världsnöden hur länge som helst. Vad som skall göras bör göras snabbt.

Herr talman! Herr Söderberg sade att det är närmast en strid om ord då vi här diskuterar hur mycket man i verkligheten skurit ner anslagen. Jag vill då bara peka på en liten detalj. Här har alla varit överens om att det behövs en opinionsbildning, att det behövs upplysning i fråga om SIDA:s verksamhet och i fråga om tillståndet i u-länderna. Men man har i alla fall skurit ner SIDA:s krav på att ge ut trycksaker och även beskurit SIDA:s möjligheter att producera filmer, bildband och annat material. Det rör sig visserligen om mycket små belopp mot bakgrunden av de 50 miljoner som debatten huvudsakligen gällt. Det rör sig sålunda om cirka ett par hundra tusen kronor. Men för dem som arbetar för att informera och som så att säga skall sälja SIDA, är det inte små belopp. För dem betyder åtgärden att deras verksamhet beskärs på ett mycket allvarligt sätt. Och som sagt — samtidigt talar vi här om nödvändigheten av att svenska folket informeras på ett riktigt sätt.

Herr talman! Jag har, fru Segerstedt Wiberg, inte talat om dessa mindre saker nu beträffande bidragen = till SIDA:s organisation, utan det är fråga om de stora beloppen till SIDA:s fältarbeten. Och då är det verkligen intressant att höra var herr Harry Carlsson tar dessa som han säger friska pengar ifrån. Vad är det för skillnad, herr Carlsson, på de pengar som SIDA nu får, om SIDA får dem från anslag som i annat fall skulle bli reservationer eller i form av en ökad post på budgeten? Det väsentliga för SIDA är väl att få pengarna för att kunna utföra alla de fältarbetsprojekt det är fråga om. Det är alldeles tydligt att herr Carlsson över huvud taget inte förstått innebörden av hela denna transaktion.

Herr talman! Så här långt framme i debatten är det inte så mycket man kan tillföra diskussionen. Jag vill göra den anmärkningen att det är synnerligen angeläget att påpeka att denna debatt verkligen inte rör sig om så stora ting som en del talare har velat låta påskina. Vi kan över huvud taget inte uppamma någon indignation kring dessa frågor. Vi kan inte här dra fram de oerhörda problemen om världssvälten och behovet av en helt annan insats från Sveriges sida än vad det nu är fråga om. Jag tror det var herr Carlsson som sade att det gäller väsentliga ting, där man kan räkna med tacksamhet från mottagarländerna. Jag tror att vi skall glömma alla sådana synpunkter. Det smakar för mycket välgörenhet. Jag vet att mottagarländerna betraktar dessa u-hjälpsinsatser som en ringa återbetalning av en stor skuld. Vi skall därför inte se frågan ur den synvinkel som en del talare velat se den. Vad vi däremot nu har att diskutera är hur SIDA skall kunna utvecklas. Det är inte fråga om att lägga beslag på svenska folkets kapital av indignation. Inga politiska eller generationsmässiga grupper har monopol på denna sak. Vad denna debatt har rört sig om är hur SIDA skall kunna utvecklas i den takt som dess organisation medger och som var förutsättningen vid dess tillskapande. Här har inte minst genom de motioner, som i kammaren har väckts av fröken Mattson och mig, skapats förutsättningar för ett handlande i statsutskottet som vi måste hälsa med tillfreds ställelse. Tekniken från mittenpartiernas sida har hittills i debatten varit att förneka det faktum, att utskottsmajoriteten vill tillföra det praktiska u-hjälpsarbetet 40 miljoner kronor. Här vidhåller talare efter talare påståendet att klyftan mellan majoriteten och reservanterna är 50 miljoner kronor, och man frågar oss motionärer hur vi tänker rösta. Jag kan inte deklarera någon annan uppfattning än den fröken Mattson gav uttryck åt. Vi har aktualiserat en fråga, och utskottet har tillmötesgått oss på ett sätt som inte är vanligt när det gäller motioner av detta slag. Jag kan inte neka mig nöjet att säga att vårt samvete inte behöver vara så rymligt för att svälja en prutning på 10 miljoner kronor som deras som med stora ord talar för en lösning som innebär en prutning på 15 miljoner kronor från deras utgångspunkt. Herr Ahlmark är inte närvarande här i kammaren. Han sade att han inte vill misstänkliggöra motionärernas ärliga avsikter. Tyvärr har inte debatten här förts på ett sådant sätt att jag helhjärtat kan återgälda det omdömet. Debatten har här förts i den andan att man för svenska folket vill undanhålla det faktum att SIDA:s planerade åtgärder har möjliggjorts för det kommande budgetåret. Jag skall därmed inte anföra något ytterligare i denna debatt, utan jag skall bara med ett par ord kommentera statsutskottets utlåtande nr 54, som gäller frågan om investeringsgarantierna. Detta förslag har mottagits med blandade känslor. Det är väl klokt att här i den allmänna enighetens och =<välviljans atmosfär tala om att vi vid den fortsatta behandlingen av denna fråga — som här bara nämnts ganska schematiskt — måste räkna med att lösa problemet med partiskiljande ståndpunkter. Det finns grupper som klart avvisar dessa investeringsgarantier, och det finns grupper som här har deklarerat hur saliggörande dessa garantier är och hur dessa garantier skulle möjliggöra skick liga insatser från det enskilda näringslivets sida i u-länderna. Jag tillåter mig att vara tveksam på den punkten. Jag vill bara fästa kammarens uppmärksamhet på att större delen av kreditexporten från u-länderna, vilken export ju tyvärr faktiskt är betydligt större än kreditimporten, sker i form av vinstutbetalningar från dotterföretag till moderföretag. Detta är någonting som man får förutsätta inte skall oreserverat knäsättas. Herr Ahlmark brukar ibland tala om vad han räknar med skall hända med detta lands styrelse om 17 månader. Jag räknar med att det då fortfarande skall finnas den styrelse som nu är, och i detta avseende kan jag känna mig lugn beträffande investeringsgarantierna. Socialdemokraterna kan inte lämna sådana med mindre bindande villkor än vad de inom landet är beredda att ge industrin genom investeringsbanken.

Herr talman! Herr Dahlén inledde denna debatt bl.a. med en punktuppräkning. Det var sammanlagt åtta punkter. Meningen var väl den att endast mittenpartiernas bud skulle kunna garantera genomförandet av dessa punkter. Låt mig först konstatera att differensen i kronor mellan de två buden — det har flera gånger tidgare här framhållits — är högst tio miljoner, på en totalsumma av 403 miljoner kronor, eller 2 1/2 procent. Talet om att den marginalen har sådan tyngd och sådan betydelse att arbetet med det här åttapunktsprogrammet står och faller med mittenbudet är självfallet orimligt, även om det sätt på vilket herr Dahlén framförde sin deklaration nästan gav sken av detta. När jag fastställde differensen till maximalt 10 miljoner blir det självfallet indirekt en moralisk förpliktelse för mig när den situationen uppkommer, att de nu överförda 40 miljonerna skall återanskaffas, d. v. s. 40-miljonershålet skall fyllas igen, att då aktivt medverka till detta. Jag är positiv till herr Dahléns sju första punkter och negativ till den åttonde, i varje fall om min tolkning är riktig. Jag bör kanske repetera herr Dahléns punkt 8, eftersom säkert kammarledamöterna hunnit glömma en sådan detalj. Det var alltså ett krav på svenskt initiativ för att lösa de grundläggande problemen för u-länderna att få bättre betalt för sina varor. Denna punkt skulle kunna fattas som en beställning att aktivt verka för globala råvaruavtal. Jag får nog säga att all erfarenhet visar att svårigheten att åstadkomma sådana avtal är oerhörd och att effekten av dem som kommer till stånd är diskutabel. Resultaten blir ganska blandade. Det förekommer direkt skoj med exportkvoter och avtalsbrott etc. när sådana avtal förs ut i praktiken och skall tillämpas. Jag ifrågasätter starkt möjligheten att nå verkligt positiva långsiktiga lösningar den vägen. Om man från svensk sida skulle försöka ta initiativ till marknadsregleringar av världshandelns råvaror, tror jag nog vi kan förlyfta oss, kanske till och med, om vi inte uppträder försiktigt, göra oss till internationellt åtlöje. Nej, jag tror vi kan ägna krafterna åt annat. Låt oss börja hemma. Jag vill ta upp en liten delfråga som hänför sig till den gemensamma borgerliga reservationens önskemål att tullhinder skall avlägsnas för varor som är av vikt för handeln med u-länderna, så att den kan ökas. Jag tillåter mig att i den formuleringen läsa in någonting mer, och jag hoppas att det inte är något önsketänkande från min sida. Jag tolkar detta att innefatta även punktskatter, t.ex. den som i dag belastar chokladindustrin och vars avskaffande skulle direkt gynna Ghana och Nigeria. Deras export av kakaobönor till Sverige skulle tämligen genast stiga från nuvarande kanske cirka 7 000 ton om året till 10 000 ton för att efter några år stabiliseras på en ännu högre nivå, kanske 11000 eller 12 000 ton. Jag skall inte ta upp tid med utläggning om chokladskatten. Det blir kanske anledning att återkomma till detta nästa vår, såvida inte finansministern fullföljer den avveckling som ställdes i utsikt när den förra sänkningen skedde. Men detta var ett exempel på särskilda, för u-länderna negativa skattehinder. Det finns säkert fler. Jag förmodar att reservanterna inte har nå got emot min vidare tolkning av ordet tullhinder att innefatta även punktskatter och särskilda importhinder, när de förekommer på för u-länderna känsliga råvaror. Jag uppskattar mycket att herr Dahlén satte familjeplaneringen som nummer ett i sin uppställning. Andra talare har här berört de allmänna synpunkterna, och jag skall inte göra några upprepningar. Efter de pionjärinsatser som gjorts från svensk sida, bl.a. på Ceylon, och det faktum att det nu föreligger begäran om svensk hjälp med rocko och Tunisien, måste det vara en absolut nödvändighet att det arbetet inte på något sätt bromsas upp. Jag har frågat mina partikamrater, som direkt sysslar med detta ärende, och fått försäkringar att ingenting bromsas eller inskränks genom det förslag utskottet lagt. Jag har här uppfattat att mittenpartiernas företrädare talar högt och mycket — jag skall gärna vidimera att de därtill ofta talar engagerat. Frågan är nu vilket uppträdande som realiter bäst hjälper fram u-hjälpen, högerpartiets och socialdemokraternas nu så hårt kritiserade och från vissa håll nästan förhånade kompromiss eller mittenpartiernas agerande. Beställningen på investeringsgarantier kan ju i dag inte värderas i siffror, och meningarna om dess värde är tyvärr fortfarande delade. Tillåt mig emellertid uttala den meningen att det är en angelägen, praktisk och billig åtgärd att ge dessa garantier. Efter några år kan ett nyföretagande ha kommit i gång som blir välståndsskapande i u-länderna i en omfattning och med långsiktiga verkningar som vida överträffar vad som kan åstadkommas med årsanslag även av rätt höga belopp. Min uppfattning om det positiva värdet av dessa garantier skiljer sig diametralt från de synpunkter som herr Werner framförde med stöd av det socialdemokratiska huvudorganet Aftonbladet. Jag uppfattade också herr Torsten Hanssons negativa inställning, även om jag inte riktigt kunde förstå hans resonemang. Fru Lindström sade sammanfattande för en stund sedan i sitt inlägg att skillnaderna är mera skenbara än verkliga, och jag ber att få instämma i den bedömningen. När vågorna efter den här debatten lagt sig tror jag att till och med vi mera lågmält agerande på högersidan kan få något erkännande från mittenbröderna. Därför att vi är mera lågmälda, enligt egen åsikt praktiskt positiva, behöver vi inte vara mindre intensivt engagerade än de högröstade. Herr talman! Jag kommer att i voteringarna följa partilinjen i uppskattning av det resultat som våra utskottsrepresentanter uppnått.

Herr talman! Herr Lundberg har fortfarande den uppfattningen att det inte finns en verklig och betydande skillnad mellan de två buden här. Jag skall inte göra något nytt försök att förklara det efter de timmar av debatt som varit. Jag noterar bara att en av de senaste socialdemokratiska talarna inte vågade nämna en enda siffra om vad socialdemokraternas och högerns kompromissbud innebär, icke vågade nämna en siffra om vad det i själva verket är man avser att föra över från en huvudtitel till en annan. Sammanställer man det med vad utrikesministern avpressades för några timmar sedan, nämligen att regeringen skall se på om det går att flytta över pengar och i så fall hur mycket, så ser man att här finns, herr Lundberg, en mycket stor skillnad. Emellertid har vi diskuterat detta flera timmar, så jag skall inte yttra mig mer på den punkten. Herr Lundberg tog också upp en annan och mycket intressant principiell fråga. Jag uttalade mig i mitt första anförande för nödvändigheten av att u-ländernas valutainkomster stabiliseras. Det är ett annat sätt att uttrycka vad jag förde fram. För att åstadkomma en sådan stabilisering kan man gå flera olika vägar. De två huvudvägar som nu diskuteras i internationella organ är för det första råvaruavtal, som ger mera rimliga priser än vad u-länderna nu får för sina råvaror, för det andra s.k. kompensatorisk finansiering. För närvarande håller man på med förhandlingar som pågått rätt länge och som har kommit rätt långt, i syfte att få till stånd ett råvaruavtal beträffande socker. Är herr Lundberg motståndare till ett sådant avtal i fråga om socker? Det vore i så fall en mycket intressant upplysning. Den andra vägen man kan gå när det gäller att stabilisera u-ländernas valutainkomster är, som sagt, vad som med ett fackuttryck kallas kompensatorisk finansiering. Det innebär att vid råvaruprisfall för u-ländernas varor får de i efterhand kompensation för detta. Det är en sak som Sverige officiellt har tagit ställning till och uttalat sig till förmån för i UNCTAD och Världsbanken. Är herr Lundberg motståndare till det svenska uppträdandet på den punkten? Det vore också en mycket intressant upplysning. Jag kan inte tänka mig att så ändå skall vara fallet. Herr Lundberg har väl använt fel uttryck, eller också har jag inte uppfattat honom rätt. Om det föreligger ett missförstånd skulle herr Lundberg glädja mig mycket, om han begärde ordet för replik och förklarade huruvida han är motståndare eller inte till råvaruavtal och kompensatorisk finansiering. Jag trodde att alla svenska partier var överens om att regeringen handlade rätt när den, delvis pådriven av oppositionen, tog upp dessa saker. Sedan är det något helt annat att man t.ex. beträffande råvaruavtal inte skall försöka få priser som överstiger rimliga marknadspriser, ty det kan leda till överproduktion i en del u-länder.

Herr talman! Jag har talat om min tveksamhet i fråga om möjligheterna att från svensk sida ta initiativ för att skapa globala råvaruavtal, och den tveksamheten hyser jag fortfarande. Angående nyttan av ett råvaruavtal tror jag inte vi har delade meningar, men jag får säga att hittills har väl inga råvaruavtal fungerat bra. Jag vet inte hur långt man kommit med det sockeravtal som nu diskuteras, men i varie fall har man kommit så långt att man gjort en form av prisöverenskommelse. Emellertid sprack den plötsligt därför att Brasilien kastade ut stora kvantiteter på världsmarknaden, och priset sjönk till någonting i stil med 18 öre per kilo för råsocker. Nog bör väl de stora råvaruproducerande länderna vara de som tar initiativet. Att vi skulle kunna spela någon betydande roll i detta hänseende tillåter jag mig fortfarande att betvivla. Jag tror att vi kan ägna våra krafter åt bättre saker. Jag vill dock gärna gå herr Dahlén till mötes så till vida att jag säger att jag inte är någon principiell motståndare till väl fungerande råvaruavtal, men jag tvivlar på att det någon gång skall kunna åstadkommas ett sådant avtal. Herr Dahléns andra fråga vill jag inte gå in på. Jag kan uppriktigt säga att jag inte behärskar det området, så den frågan får jag låta stå obesvarad. Efter vad jag förstod efterlyste herr Dahlén även uppgifter om det överförda belopp som det här rör sig om. Det var väl de 40 miljoner kronorna som spökade igen. Enligt de uppgifter jag har fått rör sig överföringen om cirka 40 miljoner kronor eller exakt 39,8 miljoner kronor. Sedan har jag även fått den upplysningen att differensen mellan de två ståndpunkterna i realiteten kan bli mindre, ty det finns i den nu löpande verksamheten vissa möjligheter till besparingar som kan röra sig om 2 miljoner, 4 miljoner eller 6 milloner kronor. När vi blir färdiga med detta kan alltså den differens som vi i dag påstår vara 10 miljoner kronor vara 4 miljoner, 6 miljoner eller 8 miljoner kronor. Det är alltså en öppen fråga.
Herr talman! Om den väsentliga skillnaden mellan våra uppfattningar i den fråga som herr Lundberg tog upp nu har reducerats till att han inte tror att Sverige kan ta några initiativ när det gäller att skapa råvaruavtal, medan jag tror att vi skall försöka ta sådana initiativ, har vi kommit en mycket god bit närmare varandra i denna debatt. Jag hyser inte någon övertro på Sveriges möjligheter i detta avseende, men vad jag är absolut säker på är — och där skiljer jag mig kanske från herr Lundberg — att vi i internationella sammanhang liksom andra länder har ett stort ansvar att oupphörligen aktualisera denna utomordentligt svåra fråga. Ingen skall tro att den är lätt att lösa. Ait vi här har ett av de grundläggande problemen för möjligheterna för u-länderna att över huvud taget få en stabiliserad ekonomi är, herr Lundberg, absolut ofrånkomligt. Undertecknad anhåller om ledighet från riksdagsarbetet fredagen den 21 och lördagen den 22 april för att i Geneve och Paris bevista vissa sammanträden i samband med nedrustningsförhandlingarna. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 24—den 28 april 1967 för bevistande av sammanträde med Europarådets rådgivande församling i Strasbourg.